Herr talman! Jag ber att i korthet få motivera den reservation som fogats till utskottsutlåtandet i detta ärende. Motionärerna framhåller att Inlandsbanans sträckning genom de tre nordligaste länen går genom stora skogsområden där avverkningarna avstannat, detta närmast som en följd av det geografiska läget och det stora avståndet till — förädlingsindustrierna. Utvecklingen går mot allt större s.k. 0-områden, som från början varit belägna i huvudsak väster om Inlandsbanan men som nu utvidgats till stora arealer öster om bansträckningen. Detta medför att stora tillgångar av värdefull vedråvara inte kan tillvaratas. Ägoförhållandena inom området är splittrade på statens, enskildas och samfälligheters innehav av skogsmark, men staten är den största ägaren inom det nordliga området, och möjligheterna att tillvarata skogsråvaran borde därför ske genom ett statligt initiativ. Angeläget är att tillvarata skogsråvaran och att skapa arbetstillfällen för att mildra den besvärande undersysselsättning som råder inom området. Ett bättre utnyttjande av Inlandsbanans kapacitet hör också till bilden vid en ekonomisk bedömning av lönsamheten. Som framgår av utskottsutlåtandet redovisas remissyttranden från domänverket, Skogindustriernas samarbetsutskott och från Sveriges skogsägareföreningars riksförbund vid behandling av liknande motioner vid 1969 års riksdag. De båda förstnämnda remissinstanserna anser inte någon utredning vara påkallad, medan Sveriges skogsägareföreningars riksförbund påpekar att avsättningsförhållandena för skogsproduktionen i stora delar av Norrlands inland under lång tid har utvecklats på ett ogynnsamt sätt beroende på en successiv försvagning av skogsindustrins lönsamhet och att denna negativa utveckling fortgår för vissa delar av inlandet. De starkt stigande omkostnaderna för lastbilstransporter slår igenom kraftigt på kostnadssidan. SSR finner det naturligt mot bakgrund av detta att frågan om åtgärder för att förbättra avsättningsförhållan dena inom det aktuella området tas upp till diskussion och pekar också på möjligheten att öka exporten på Norge. Sveriges skogsägareföreningars riksförbund anger som sin uppfattning att åtgärder, insatta på det sätt som motionärerna föreslagit, kan förbättra möjligheterna till avsättning av råvara från dessa skogar. Huvudsyftet med motionen, att tillvarata värdefull vedråvara och skapa ökade arbetstillfällen, bör utredas, och jag ber därför att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Ärade kammarledamöter! Jag anser att den fråga som motionärerna tagit upp och som behandlats av utskottet och nu står inför riksdagens avgörande är en av de absolut största frågorna i vårt samhälle med rikare förgreningar ut i samhällets olika områden än kanske någonting annat vi har att ta ställning till. Jag har många gånger belyst detta problem i denna kammare och skall därför på den punkten fatta mig kort. I viss mån beklagar jag att vi fått upp denna oerhört väsentliga fråga till behandling vid en tidpunkt när det råder viss uppbrottsstämning före helgen. Den hade varit värd en hårdhänt och genomgående analys, även om vi nu tycks vara ganska överens om vartåt det lutar när det gäller reformer på detta område. Utskottet har konstaterat att gränsdragningen mellan arbetare och tjänstemän inom svensk arbetsmarknad är under avveckling. Man erinrar om att LO och SAF inlett förhandlingar — det är nämligen regelrätta avtalsförhandlingar — om avveckling av gränsdragningen på den privata arbetsmarknaden. Man erinrar också om att regeringen och de förhandlingsorganisationer som verkar i statligt sammanhang har frågan under prövning och att grupp efter grupp nu förs över till ett enhetligt plan. Man har också konstaterat att på det kommunala området skillnaderna mellan de två kategorierna arbetare och tjänstemän är mycket begränsade. Mot bakgrund av att frågorna alltså är på gång på olika sätt har utskottet funnit att vi nu inte bör rekommendera motionärernas förslag om att påkalla en statlig utredning och statliga åtgärder över hela lönemarknaden. Jag kan mycket väl förstå att utskottet har stannat vid den ståndpunkten, allra helst som LO klart sagt ifrån att om inte dessa förhandlingar leder till resultat, måste möjlighet återstå att hos statsmakterna anhålla om lagstiftningsåtgärder. Utskottet ansluter sig till denna uppfattning. Utskottet slår fast att det är otillständigt med denna gränsdragning på lönemarknaden, inte bara när det gäller förhållandet mellan arbetare och tjänstemän utan över huvud taget mellan olika löntagare i olika arbetsgivarkollektiv. Utskottet hoppas att pågående utredningar och överläggningar skall leda till en avveckling. Varom inte, har tydligen också utskottet klart för sig, att frågan måste tas om hand av riksdagen.

Därmed har verkligen en stor sak hänt, och lösningarna kommer då också alldeles säkert. Vi borde kanske för länge sedan ha väckt en sådan opinion, ty då hade frågan varit avklarad så här dags. Nu är det väl att problemet kommer att lösas, om riksdagen — som jag förmodar — ställer sig bakom utskottets förslag.

Det är häpnadsväckande att seriösa remissinstanser förenklar hela frågeställningen till att gälla ett val för löntagarna mellan sociala förmåner och löner. Skulle man kunna tro att dessa remissinstansers synfält är så begränsat? Nej det är det inte; det är här fråga om taktik. Detta är en oerhört viktigare och bredare fråga än bara en fråga om avvägning mellan olika förmånstyper. Jag vill något kommentera remissinstansernas yttrande. Som jag tidigare sagt har LO givit besked om att denna fråga måste klaras och att man, om den inte går att klara förhandlingsvägen, måste åter komma till riksdagen. TCO, alltså de organiserade tjänstemännens stora riksorganisation, har skrivit ett yttrande som för framtiden måste bli genant för organisationen, ty detta går inte ut på något annat än att bevara det privilegiesystem som för närvarande råder. TCO säger att de avtalsslutande parterna bör ha rätt att vid avvägningen av ersättning för utfört arbete fördela denna ersättning på kontant lön och allmänna anställningsvillkor efter regler som parterna själva kommer överens om. Ja, detta låter mycket vackert, men TCO:s nuvarande chef Otto Nordenskiöld sade sommaren 1968 att det är oriktigt att statsanställda tjänstemän har bättre allmänna förmåner än privatanställda och att detta måste rättas till. Då gällde alltså inte det som nu förts fram såsom avgörande för diskussionen, utan då gällde det rättvisa. Det hade då ingenting att göra med avvägningen mellan löner och sociala förmåner för de anställda. Var så säker om, att om TCO representerade ett kollektiv som vore eftersatt som LO:s kollektiv, skulle remissyttrandet ha fått en helt annan karaktär!

Det gäller här en debattmoral i samhället som faktiskt inte är trevlig och som inte blir bättre av att stora arbetsmarknadsorganisationer avger sådana yttranden som här skett. TCO säger vidare att man inte motsätter sig att andra grupper också begär förbättringar. Det är ju fantastiskt. Det är lovande för utvecklingen. Tänk vilken socialreformation det rör sig om i de hjärnor som skrivit ihop det här! Statstjänstemännens riksförbund spinner naturligtvis på samma linje och säger att man har fått merförmånerna genom att man tagit i anspråk en del av det utrymme som eljest i sin helhet hade kunnat utnyttjas för direkta löneförbättringar. Det är också lögn från början till slut. Dessa grupper har en gång i tiden generöst fått förmåner därför att det ansetts att de skall behandlas på ett speciellt sätt, och dessutom har de fått löner långt utöver vad vanligt folk får för arbetsprestationer av samma klass. De har helt enkelt blivit gynnade över hövan. Det har inte varit fråga om någon avvägning alls av var kronorna skall läggas, utan det är det enda man kan ta till, när man till varje pris vill undvika att göra något som borde vara självklart för alla svenska medborgare i dag. SACO har varit intelligent nog att åtminstone tona ned språket och vara försiktigt, men dess yttrande är inte stort bättre därför att det är mindre expressivt. SACO säger sig inte dela motionärernas uppfaitning att en exakt identitet i de allmänna anställningsvillkoren olika arbetstagargrupper emellan är något i och för sig eftersträvansvärt. Men det har inte motionärerna talat om. Motionärerna vill bryta ner systemet arbetare—tjänstemän, men de har aldrig sagt — inte jag heller och inte LO — att det inte kan tänkas avsteg för enskilda individer och kanske en och annan grupp, t.ex. gruvarbetarna i fråga om arbetstiden. Här för man fram en klyscha som man binder upp ett remissyttrande på och snedvrider hela tänkandet för den som läser det. Vad SACO inte gör är att otvetydigt ta ställning för att bryta ned gränserna mellan arbetare och tjänstemän, och naturligtvis ännu mindre dra bort gränserna mellan akademikerna i statens tjänst och tjänstemännen ute på den öppna arbetsmarknaden. Man har tydligen ingenting emot att uppehålla dessa gränser i forisättningen, och det är den inställningen som vi skall diskutera med dessa remissinstanser, inte någon låtsasvälvillighet om reformation på lönemarknaden. Här uppehåller sig dessa tunga remissinstanser vid en enda aspekt: det skall vara valfrihet mellan allmänna sociala förmåner och lönerna. Hela den andra världen, som måste komma in i bedömningen, utelämnas. Jag vet, herr talman, att alla vill ha kväll tidigt, jag skall bara ytterst kort antyda vad det här är fråga om. Det är fråga om trygghet, rättfärdighet och demokrati. Det är fråga om att skapa ett system där man eliminerar privilegier och befordrar demokratin. Det är i hög grad fråga om att skapa en situation som gynnar produktionslivet, en situation som löser ut de krafter som skall till för att man skall få ett idealt samarbete ute i produktionslivet mellan företagare och löntagare och mellan olika löntagare inbördes. Och det finns många andra frågeställningar som hör hemma här. Jag som i åratal försökt analysera detta är helt på det klara med att det inte går att leta upp någon negation gentemot det tänkande som ligger bakom motionerna. Däremot är det lätt att visa att det nuvarande systemet är skadligt ur alla de synpunkter jag har antytt. Det skadar så mycket, ekonomiskt och socialt, politiskt och mentalt, att om det gick att mäta skadan skulle det i denna kammare inte finnas en kotte som skulle tveka när det gäller att så fort som möjligt slå sönder det systemet. Jag tillhör allmänna beredningsut skottet, som har behandlat denna fråga. Jag vill referera litet från dess behandling av ärendet. Jag noterar då att socialdemokrater och centerpartister inte bara enhälligt slöt upp bakom utskottets yttrande, utan att socialdemokrater och centerpartister också på ett ytterst otvetydigt och klart sätt har tagit ställning för att denna reformpolitik måste fram. Folkpartiets representanter i utskottet har desslikes ställt sig på utskotteis linje. Jag noterar detta med ytterst stor tillfredsstälilelse. Jag har emellertid, herr talman, fäst mig vid att man i denna fråga liksom i pensionsfrågan knappt har hört ett knyst från folkpartiet i utskottet. Jag vill vädja till folkpartiets talesman här i dag i denna fråga att ge besked om man är beredd att även i debatten i höst kraftfullt, positivt och entydigt försvara den hållning som ligger i utskottets yttrande. Jag anser nämligen, ärade kammarledamöter, att detta blir den största frågan i valet i höst. I varje fall skall jag på allt sätt bidra till att inte något parti kommer ifrån att ge ytterst klara besked om sitt ställningstagande. Eftersom centerpartisterna har den belastning som det innebär att vara borgerliga och som sådana rädda för samhällsingrepp — vilket för all del inte är signifikativt för centerpartisterna i Sverige — vill jag ge en eloge till centerpartisterna för deras uppträdande i denna fråga och andra liknande frågor som vi haft till behandling under senare tid. Den hållningen kommer centerpartiet inte att förlora på. Även om partiernas vinst och förlust inte är det väsentliga, utan det viktigaste är vad vi uträttar, är det värt att notera denna klarhet och friskhet, som jag har tagit på allvar just därför att centerpartisterna har argumenterat seriöst och riktigt och inte bara helt enkelt följt med i dansen. Moderata samlingspartiet är liksom den gamla högern att lita på för de privilegierade i vårt samhälle. Det kom mer naturligtvis igen här. De enda som har en reservation förutom jag, som har en blank reservation — till vilken jag strax skall komma — är moderata samlingspartiets representanter, som inte vill att statsmakterna skall blanda sig i denna fråga. Det verkar t.ex. som om moderata samlingspartiets representanter har glömt att staten är en stor arbetsgivare. Oavsett om man menar att staten inte skall blanda sig i lönemarknaden i allmänhet, har väl moderata samlingspartiet en uppfattning om hur staten skall uppträda såsom arbetsgivare. Jag fäste mig vid att herr Wallmark i dag i annat sammanhang var upprörd över att det inte rådde tillräcklig offentlighet i fråga om näringspolitiska rådet. Han ville ha allt noga kartlagt och beskrivet samt klara ställningstaganden. Men här finns inga dunkla punkter. Här kan vi ta ställning. Jag vill fråga företrädarna för moderata samlingspartiet om ni hyllar principen att vi inte skalll lägga oss i arbetsmarknaden i allmänhet? Får vi besked om hur ni menar att det skall vara med staten såsom arbetsgivare? Skall den ha tjänstemän och arbetare eller inte? Jag har själv avlämnat en blank reservation och — för att säga det uppriktigt — jag var tveksam om hur jag skulle agera i denna fråga. Som jag redan har antytt är två saker involverade i detta problem. Den ena är alt man inom ett och samma företag skall avveckla de två grupperna arbetare och tjänstemän och bara tala om arbetstagare eller löntagare. Den andra saken är att jag anser att det måste vara en absolut målsättning — utskottet har även skrivit så — att vi får enhetliga principer för anställningsvillkor oavsett arbetsgivarförhållandena. Bakom detta ligger samma resonemang som i fråga om arbetare—tjänstemän, nämligen att det är ett rättvisekrav men också en fråga om att underlätta arbetskraftens rörlighet på lönemarknaden och många andra ting som har med vårt produktionsliv och de allmänmentala förhållandena i vårt samhälle att göra. Jag hade kanske önskat att utskottet skulle ha sagt så här: Visserligen pågår nu utredningar och förhandlingar syftande till att inom varje arbetsgivarkollektiv eliminera dessa gränsdragningar. Men stor risk föreligger för att var och en arbetar på sitt håll med påföljd att vi får tre, fyra stora kollektiv med betydande klyftor mellan de allmänna anställningsvillkoren på statens, kommunernas, det privata näringslivets och kanske även på kooperationens område.

I samma ögonblick som gränsen mellan arbetare och tjänstemän har brutits ned inom respektive kollektiv kommer det att finnas bara en enda opinion från de eftersatta kollektiven — t.ex. den privata arbetsmarknaden — som tar sikte på att arbetare och tjänstemän skall ha samma allmänna villkor som man har på den statliga-kom munala sidan. Då kan det vara litet svårare att reda upp den här saken, om varje kollektiv för sig har bundit sig alltför hårt. Man kommer att kunna lösa också detta problem, men det är framför allt orsaken till att jag avgav den blanka reservationen. Jag vill ändå säga att jag är mycket glad över den behandling som frågan har fått, ty det väsentliga är att här kunna notera att arbetena är på gång; försäkringar har ju till och med givits av statsråd — tidigare herr Löfberg och nu herr Palme — som innebär att stora saker skall hända på kort tid. Jag konstaterar också med tillfredsställelse att utskottet ger sin principiella sanktion till att arbetet skall förverkligas. Jag hoppas alltså att jag blivit rätt förstådd. Jag har stor respekt för utskottets arbete och förstår mycket väl utskottets ställningstagande. Min avsikt har inte varit att kritisera, utan jag har närmast velat klara upp en problemställning. Genom detta anförande har jag också fått tillfälle, herr talman, att rikta uppmärksamheten på den här problematiken bland respektive kollektivs ledande folk. Det kan hända att pågående utredningar och förhandlingar 1l1eder till kontakter över kollektivgränserna, så att denna fråga kan lösas. Jag ber alltså, herr talman, att med notering av detta i övrigt få tillstyrka utskottets förslag.

Herr talman! Efter herr Yngve Perssons anförande skulle det egentligen inte vara så mycket för mig att säga, men då jag är motionär vill jag ändå framföra några synpunkter på denna frågas behandling. Yrkandet i motionerna innebär att riksdagen hos Kungl. Maj:t skulle anhålla om olika åtgärder i syfte att på alla områden av arbetsmarknaden, såväl den privata som den offentliga sektorn, skapa jämlikhet mellan löntagarna i fråga om sociala förmåner. Jag skall inte här uppta tiden med att redogöra för de skillnader som föreligger mellan olika grupper av de anställda. Jag är övertygad om att kammarens ledamöter väl känner till förhållandena på arbetsmarknaden i dessa avseenden och att skillnaderna i de sociala förmånerna meilan arbetare och tjänstemän är betydande. Men under den senaste tiden har dessa frågor ställts alltmer i fokus. Den allmänna debatten har breddats och väckt allt större intresse för dessa betydelsefulla frågor. I motionen har vi föreslagit olika åtgärder för att åstadkomma jämlikhet mellan skilda löntagargrupper både på den offentliga och den privata mark naden. Utskottet har inte kunnat tillstyrka förslagen med hänvisning till de åtgärder som är på gång, som redan är vidtagna och till det som just nu händer på förhandlingsområdet. Inom den statliga verksamheten har sedan motionen väcktes vidtagits en del markanta åtgärder, bl.a. har 8 000 anställda inom de olika verken — framför allt banarbetare och bilarbetare inom SJ — blivit överförda på s.k. lönestat, innebärande att de får samma förmåner som deras kolleger haft tidigare. Statsrådet Löfberg har aviserat att det pågår en undersökning om ändring av statstjänstemannalagen i syfte att där försöka få in ytterligare 50 000—60 600 anställda inom samma bestämmelser. Vi vill som motionärer gärna tro att vår motion har haft en positiv verkan när det gällt lösandet av dessa frågor, ehuru vid är medvetna om att mellan Statstjänarkartellen och = avtalsverket har förts överläggningar och gjorts utredningar för att lösa dessa frågor. De anställda vid de statliga bolagen faller inte direkt under avtalsverket, men det har också aviserats att man undersöker möjligheterna att få med även dem, så att de får samma förmåner som Övriga i statlig tjänst. När det gäller den andra offentliga delen, kommunaloch landstingsanställda, har vi yrkat att de skulle få samma förmåner som finns inom den statliga verksamheten. Vi har också erfarit att statsrådet Löfberg där föreslagit att den samarbetskommitté som finns mellan avtalsverket och Kommunoch Landstingsförbunden skall få ökade befogenheter att ingripa även när det gäller direkta lönefrågor och övriga anställningsfrågor. Vi tror också att därmed har skapats en god grund för att få en utjämning till stånd även på detta avsnitt, så att kommunaloch landstingsanställda kan få förmåner som är jämställda med dem som finns inom den statliga verksamheten. När det sedan gäller den stora och tunga delen — LO-området — har ock så upplysts, som herr Yngve Persson underströk nyss, att en kommitté tillsatts mellan LO och SAF, som håller på att kartlägga dessa frågor. Den skall inte bara kartlägga dem, utan avsikten är också att man skall uppta förhandlingar och försöka lösa dessa frågor i, som vi hoppas, positiv anda. Det är anledningen till att jag som motionär vid behandlingen av denna fråga i allmänna beredningsutskoitet har funnit att vi vid detta tillfälle inte kan komma mycket längre. Jag är mycket glad över att vi har fått en så markant uppslutning från utskottets ledamöter i denna fråga och att man inte hesiterat att, därest man skulle finna att det inte är möjligt att komma fram förhandlingsvägen, tillgripa lagstiftningsvägen för att lösa dessa betydelsefulla frågor liksom vi har fått göra vid flera andra tillfällen när det gäller jämmellan olika befolkningsgrup Herr talman! Jag har inget annat yr

Herr talman! Det är alltid intressant att lyssna till herr Yngve Persson när han talar om sina favoritämnen. Han karakteriserade denna fråga som en av de absolut största frågor som riksdagen har att ta ställning till och sade att den är värd en hårdhänt och genomträngande analys. Jag kan instämma i det herr Yngve Persson senast sade, men om vi hade gjort den genomträngande och ingående analysen hade vi kanske kunnat konstatera att denna fråga inte är så våldsamt stor. Herr talman! Jag har inte för avsikt att gå in i någon längre polemik med herr Yngve Persson, som tydligen höll ett av de första valtalen i detta ärende. Det kanske inte finns någon anledning att i riksdagen föra debatten på det sättet. Vi har emellertid velat göra en reser vation och inte ansluta oss till utskotts utlåtande och kläm utan avstyrka motionerna helt, vilket man väl kan säga att utskottet i realiteten också har gjort. Det var kanske inom utskottet en viss vånda när det gällde att hitta en motivering för att ge till känna, eftersom man de facto avslog alla förslag till klämmar som motionerna hade. Om man läser utlåtandet ordentligt finner man att samtliga förslag som motionärerna tagit upp är avslagna, och då finns det ju egentligen inget skäl att ge någonting till känna. Vi har ändå velat göra denna reservation av flera skäl. Jag tycker nämligen att tonen i utskottsutlåtandet kanske inte är helt korrekt. Dessutom gäller det, som jag sade, klämmen. Nu har herr Yngve Persson ställt en del frågor till mig, och jag skall kortfattat nämna min, och som jag tror mitt partis, inställning till dessa frågor. Först vill jag konstatera att den skillnad som föreligger mellan arbetare och tjänstemän är i storleksordningen 9,6 procent. Av dessa faller 8,6 procent på de särskilda ITP-förmånerna. Vi erinrar i vår reservation om att de är att hänföra till de tidigare SPP-pensionsförmånerna, som har funnits i många år och som tjänstemännen har bidragit till med 8 procents avdrag på sin lön. De förbättringar och förändringar som har skett i ITP-pensioneringen har alltid tagits av det utrymme man har kunnat förhandla sig till. Den återstående skillnaden, 1 procent, torde näppeligen vara av den storleksordningen att detta kan karakteriseras som en av de viktigaste frågorna som riksdagen har att syssla med. Man tycks t.ex. glömma bort att de 0,4 procent, som hänför sig till den förlängda semester vissa tjänstemannagrupper har, kompenseras av att dessa grupper, som är tämligen små, icke har några övertidsersättningar. Men herr Yngve Persson efterlyste den principiella synpunkten, och den skall jag be att få deklarera. Vi har — jag vågar uttala mig för mitt partis räkning — ingenting emot att det blir en likartad behandling av alla anställda i ett företag när det gäller de allmänna anställningsvillkoren. Jag tror själv att det vore bra och välgörande ur många synpunkter, även rent praktiskt, om det var på det viset. Men å andra sidan, herr talman — och det är en utomordentligt viktig punkt för oss — har vi ingen anledning att i politiska sammanhang göra bedömningar som faller inom arbetsmarknadens parters arbetsområde. Vi anser att det är de avtalsslutande parternas rättighet att själva avgöra om de vill ta ut förmåner i form av kontanta löner eller i form av förbättrade allmänna anställningsvillkor. Inom parentes vill jag säga att jag inte tycker att uttrycket sociala förmåner är riktigt, ty sociala förmåner hänför vi mera till den offentliga sektorn — bidrag av olika slag o. s. v. Det heter allmänna anställningsvillkor, och jag tycker att vi skall använda det uttrycket i fortsättningen i debatten. Det är alldeles ostridigt att det inte i och för sig borde ha berett den ena gruppen så stora svårigheter att under ett antal år utjämna en skillnad i de allmänna anställningsvillkoren som rör sig om knappt 10 procent. Jag erinrar om att löneökningarna — avtal jämte löneglidning — har varit av den storleksordningen per år räknat. Men såvitt jag kan erinra mig har man inte vare sig från Landsorganisationen eller från fackförbunden tagit upp frågan om förhandlingar rörande förbättrade pensionsvillkor. Det gäller ju inte bara pensionsnivån. Det gäller också pensionsåldern. Som bekant skiljer det två år. Vi menar alltså att det måste vara rimligt och riktigt att överlåta åt arbetsmarknadens parter att självständigt avgöra denna sak. Det finns ingen anledning, menar jag, att riksdagen skall säga till en organisation: Ni får inte begära det och det! Ni får bara syssla med lönefrågor. Jag vill erinra herr Yngve Persson om att det han så hårt kritiserar i TCO:s utlåtande står i majoritetsutlåtandet från allmänna beredningsutskottet. ”Hur avvägningen mellan de sociala förmånerna och kontant lön skall ske vid förhandlingar på arbetsmarknaden bör emellertid i första hand få bli beroende av de avtalsslutande parternas egna bedömningar.” Detta är nästan ordagrant detsamma som står i TCO:s yttrande. Det borde väl därför i och för sig inte vålla några större bekymmer. Herr talman! Herr Yngve Persson frågar mig hur vi ställer oss till staten som arbetsgivare. Jag betraktar i detta fall staten som arbetsgivare på samma sätt som jag betraktar enskilda företag som arbetsgivare. Det är en förhandlingspart som har att möta krav och som ställer motkrav. Om en förhandlingsorganisation avstår från direkta ekonomiska förbättringar till förmån för något längre semester, kortare arbetstid, ökade pensionsförmåner eller bättre sjukförmåner, så står det den fritt att göra det. Det är enligt min uppfattning den avgörande skillnaden mellan herr Yngve Persson och mig när det gäller denna diskussion. Där är enligt min uppfattning staten i samma situation som det enskilda näringslivet. Jag tror, herr talman, att denna fråga icke vinner något på att man som herr Persson råkar i affekt när man diskuterar den. I stället bör man konstatera vilka de konkreta problemen är. Jag hälsar med glädje den överläggning som nu pågår mellan Landsorganisationen, och herr Yngve Persson ingår i den gruppen, samt Arbetsgivareföreningen för att kartlägga hur man skall uppnå denna likformighet i anställningsvillkoren. Jag har sysslat med dessa frågor inte ur så att säga politisk synpunkt utan ur förhandlingssynpunkt i cirka 25 år och har därför stött på dessa problem tillräckligt ofta för att instämma i synpunkten om värdet att få likartad behandling av alla människor som finns på varje företag. Men jag har också en utomordentlig respekt för de avtalsslutande parterna och menar att de själva bör få formulera sina önskemål. Detta, herr talman, har varit anledningen till den reservation som vi framfört, och jag ber därför att få yrka bifall till den.

Herr talman! Jag har fogat ett särskilt yttrande till detta utskottsutlåtande. Innan jag går in på det vill jag emellertid säga något rent allmänt kring den frågeställning det här gäller samt göra några kommentarer till debatten här i kammaren och den allmänna debatt som är i full gång beträffande den här frågan. Motionärerna har främst inriktat sig på olikheterna beträffande de sociala förmånerna. Det är pension, det är semester, anställningstrygghet och allt vad som kan inrymmas i detta. Jag menar för min del att det är fel att se problemen på det sättet. Jag kan inte finna annat än att man måste se lön, sociala förmåner och alla dessa andra saker inkluderade i ett enda paket när man gör jämförelser. Om man gör detta tror jag man kommer till resultatet att skillnaderna — eller ojämlikheten, vilket ord man nu vill använda — inte är mindre för det. Jag vill redan på detta stadium säga att jag ställer mig bakom det föreliggande utskottsförslaget. Jag kan instämma helt i vad herr Yngve Persson här har sagt om det orimliga i att ha detta förhållande kvar i framtiden. Får jag i det sammanhanget också säga något — för att närmare belysa var jag står — om det resonemang som herr Wallmark nyss förde från denna talarstol om att de grupper som har bättre sociala förmåner i dag har så att säga avstått från en löneförmån. Det är en utmaning mot alla de människor som ligger längre ned på inkomstskalan. Det må vara teoretiskt riktigt att man har avtalat om detta, det skall jag inte förneka. Men jag tror inte att herr Wallmark kan komma ifrån att det är först när man kommer upp i en relativt hygglig inkomstnivå som man kan göra en sådan avvägning, som man kan avstå ifrån att ta ut pengar och i stället ta ut andra förmåner. Alla förmåner kostar ju arbetsgivaren pengar, pengar eller sociala förmåner är således likgiltigt från hans sida. Ju högre upp en lönetagare kommer på löneskalan, ju större möjligheter och ju större intresse har han helt naturligt av att ta ut andra förmåner än lön. Speciellt är detta förhållandet om vederbörande kommer upp i det skikt som är är hårt pressat av marginalskatt, vilket vi diskuterade i går här i kammaren. Jag kan inte underlåta att lägga in dessa synpuntker i debatten med anledning av det resonemang som herr Wallmark nyss förde. Den fråga jag ställer mig är närmast denna: Hur skall utjämningen då ske? Herr Yngve Persson citerade vissa yttranden som gick ut på att ”vi har ingenting emot att andra grupper ökar sin standard”. Det är ett orimligt och till intet förpliktande resonemang. Vi delar ju alla en gemensam kaka, och skall utjämning ske under den förutsättningen att de som i dag har det bäst ingenting skall lämna ifrån sig, då lär utjämningen vara en sak på mycket lång sikt. Vissa uttalanden i skattedebatten i går och därtill, inte minst SACO:s s.k. räkneexempel, gör mig ganska pessimistisk. Man kan också hämta exempel på andra håll, t.ex. uppe i Kiruna och från gruvkonflikten, vilket är ganska intressant. Det finns anledning att i detta sammanhang säga att det finns spänningar inom LO-grupperna som är väsentligt större i ekonomiskt värde än de sociala förmåner som vi här talar Om. Vi har tydligen inte mer än ett sätt att klara detta, och det är en utjämning på högsta nivå. Då besannas påståendet att vi egentligen inte har något låglöneproblem här i landet utan ett höglöneproblem. Det tycks inte finnas någon annan väg att gå, och denna kammare förstår säkert hur besvärlig den vägen är. Om man teoretiskt tänker sig detta förstår var och en att det måste följas av en urholkning av penningvärdet, som gör att vi alla trillar ganska långt ned — låt vara att vi blir jämlika. Men det är kanske enda sättet. Med ledning av den debatt som på området förs samt de krav som ställs från de grupper som har de bästa ekonomiska förutsättningarna, så finns det inte något annat att jämna ut med än de årliga produktivitetsökningarna som sker minus de ökade anspråk som den offentliga sektorn ställer framöver. Man kan inte påstå att förutsättningarna är särskilt stora. Jag kan i detta sammanhang inte underlåta att också uppehålla mig vid den allmänna debatten i denna fråga och vill då särskilt kommentera statsminister Palmes uttalanden och löften som jag anser är mer än något förvirrande. Det vore kanske bäst att han inte gjorde några uttalanden. Jag skall fullständigt förbigå de uttalanden han gjorde i TV i ett Fokusprogram, ty jag såg det inte. Jag tänker närmast på det uttalande han gjorde i årets remissdebatt, nämligen att de strejkande i Kiruna skulle få mer betalt bara de satte i gång att arbeta. Alla vet vi att denna strejk var avtalsstridig. Jag tror inte heller att det är någon hemlighet att strejken i mycket hög grad föranleddes av att höglönegrupperna inom respektive fack kom att ligga lågt i den senaste avtalsuppgörelsen, allt i jämlikhetens tecken. Man var inte nöjd med det. Men med det löfte herr Palme så rundhänt gav från denna talarstol så rycktes förutsättningarna för den önskade utjämningen inom den sektorn bort. Någon kanske anser att det inte finns anledning att ta upp detta i det här sammanhanget, men enligt mitt sätt att se kan denna debatt inte föras helt vid sidan av den allmänna utjämningsdebatten. Jag tänker också på det uttalande som statsminister Palme gjorde i går på de statsanställdas förbunds kongress. Han sade att vi skall åstadkomma jämlikhet mellan arbetare och tjänstemän i olika avseenden inom två år. I föreliggande utskottsutlåtande anför emellertid den LO-grupp som har arbetat med denna fråga att det möjligen skulle kunna åstadkommas på sex år. Jag förutsätter att den gruppen är mer insatt i problematiken än vad herr Palme är. Men hans löften låter naturligtvis bra även om de äro dåligt underbyggda. Jag har tagit upp detta därför att det enligt min mening är orimligt att man från socialdemokratiskt håll liksom vill göra gällande att hela den utjämningsprocess som måste ske för det första skall klaras av mycket snabbt och att man för det andra inte har något ansvar för dagens situation. Det är inget påstående från herr Yngve Persson, och det är därför inte mot honom jag polemiserar. Jag vet att han lägger ansvaret på socialdemokratin trots att det är hans politiska hemvist. För min del anser jag att ansvaret för den brist på jämlikhet som råder kan socialdemokratin inte komma undan efter att ha regerat i detta land under nästan 40 år. Av debatten att döma verkar det närmast som om socialdemokratin hade infört en ny tideräkning — före och efter Palme som statsminister. I den nya eran med de löften som ges känner man tydligen inte ansvar för Erlanderepoken. Utskottsmajoritetens skrivning är positiv, och jag har redan sagt att jag ställer mig bakom den.

Den kanske främsta anledningen till att jag gått upp i denna debatt är att jag fogat ett särskilt yttrande till detta utskottsutlåtande, och jag vill gärna säga några ord om det. Detta särskilda yttrande har jag avgivit mot bakgrunden av att vi i det här landet faktiskt har två sektorer på lönemarknaden: en allmän sektor och en sektor som man skulle kunna kalla näringslivets sektor. Den allmänna sektorn representeras av staten, landstingen och primärkommunerna som arbetsgivare. Det är kort sagt sektorn där man betalar lönerna med utdebiterade pengar, och det är inte så märkvärdigt att skapa jämlikhet och till och med jämlikhet på en hög nivå där. Det är rätt naturligt — jag förstår det mycket väl — att man anser att denna sektor också bör gå före och bryta mark, den skall vara riktrote i detta sammanhang. Detta gäller som sagt i första hand det direkt skattefinansierade området, men helt naturligt menar man också att där staten bedriver företagsamhet, där bör man även vara föregångare. Krav härom har framställts från motionärernas sida. I och för sig är det, som jag redan antytt, ganska enkelt att åstadkomma jämlikhet inom denna sektor. Det är självfallet enklare ju mindre grupp det gäller. Nu börjar visserligen den allmänna gruppen att svälla, men den är ändå väsentligt mindre än näringslivets sektor. Så länge den är mindre är det relativt lätt att nå jämlikhet bara ett klubbslag och medborgarna får betala; märk väl även de som inte får del av jämlikheten. Det är emellertid i och för sig inte standardhöjande — det är en omfördelning. Det bekräftas bäst om man gör tankeexperimentet att vi alla vore inordnade i den allmänna sektorn — det är visserligen utopiskt men låt oss ändå göra det — och man gjorde samma operation, då skulle ihåligheten obarmhärtigt avslöjas. Det skulle inte bli någon standardhöjning alls. Vad jag är litet oroad för är att man — som jag redan antytt — utan hänsyn till konsekvenserna skall köra fram dessa sektorer som riktrotar. Det är i och för sig riktigt att göra det, men om man inte samordnar åtgärderna härvidlag med näringslivets möjligheter, har man enligt min mening inte skapat någon jämlikhet. Man har visserligen vidgat den sektor som får det bättre, men man har förstorat ojämlikheterna, ty de som inte får del av jämlikheten får ju ändå vara med och betala de förmåner som man är beredd att ge vissa människor — låt vara från vissa jämförelsegrunder — i och för sig fullt berättigade förmåner. Jag har med detta yttrande tiil utskottsutlåtandet velat göra klart att vad som är avgörande för våra förutsättningar i fråga om utjämning framöver är självfallet näringslivets möjligheter. Jag anser att det är mycket väsentligt att man samordnar den allmänna sektorn och näringslivet här — det är sannolikt nödvändigt. Härvidlag kom jag ganska nära vad herr Yngve Persson var inne på, nämligen att man bör utreda hela frågans problematik och ta med hela fältet, inte bara de statsoch kommunalanställda utan också de anställda inom det privata näringslivet och, herr talman, till sist också beakta de enskilda företagarnas situation.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

Herr talman! Herr Yngve Persson undrade om han hade blivit rätt förstådd. Jo då, nog blev herr Yngve Persson rätt förstådd — tyvärr. Man kunde nämligen av hans långa föreläsning här inte få ut någonting annat än att han var minst lika mycket ute efter politiska fördelar och påståenden som han var ute efter själva sakfrågan. Så sent som i onsdags stod jag i den na talarstol och berättade om vad Bertil Ohlin talat om i medkammaren. Han hade vid ett tillfälle varit på en stor tillställning i Amerika. Där hade han mött en person med mycket god utbildningsbakgrund som var lastbilschaufför. Han berättade att vederbörande var välklädd, och jag antar välkammad 0. s. v., och att han var mycket respekterad. Vad herr Ohlin ville ha sagt var just att man i Amerika, åtminstone i vida kretsar, hade kommit mycket längre än vi i vårt land när det gäller förståelse grupper emellan. Jag beklagade i mitt anförande att vi inte när det gällde utbildning var i den situationen att ungdomarna lika gärna inriktade sig på ett yrke som svetsare eller svarvare som på ett yrke som fordrade en akademisk examen. Herr Yngve Persson sade att han avgivit en blank reservation därför att ”han var tveksam om hur han skulle arbeta i den här frågan”. Men när det gäller att angripa folkpartiet, då var inte herr Yngve Persson tveksam. Han erkände visserligen litet på sladden, sedan han delat ut en del blommor, att också folkpartisterna i allmänna beredningsutskottet skrivit under detta utlåtande. Men han var inte säker på att dessa folkpartister var beredda att stå för vad som hade skrivits i utskottsutlåtandet. Det är rent otillständigt att komma med ett sådant påstående. Tänk om jag skulle säga att här är ett utlåtande som herr Yngve Persson har skrivit under, menar verkligen herr Yngve Persson att han står för vad som skrivits i utlåtandet, tänker han försvara dessa ståndpunkter? Tror herr Yngve Persson att han är Truxa, något slags tankeläsare, som försöker få fram något som folk inte säger utan bara går och bär på? Detta är ett otillständigt sätt att föra resonemanget. Att folkpartiet kan ställa sig bakom detta är alldeles uppenbart. Jag skall hänvisa till ett yttrande som här fälldes i remissdebatten i januari och som jag vet att folkpartiet står bakom. Det framfördes av herr Nyman i denna kammare, och jag ber herr Yngve Persson lyssna mycket noga, ty i yttrandet står att vi anser att tiden är mogen för en organisatorisk reform som kan medföra att vi kan ta bort de egendomliga skillnader som nu finns mellan anställda så att vi får endast en kategori arbetstagare på arbetsmarknaden. Vi kan kalla dem anställda vare sig de befinner sig i verkstäder eller på kontor. Jag tror att detta bör vara ett ganska klart besked. Men hur är det med herr Yngve Persson? Han tillhör ett parti som fortfarande i alla valrörelser kallar sig Arbetarepartiet socialdemokraterna. Är inte detta ett sätt att medverka till att skapa klassgränser? Är det ett sätt att utjämna mellan människorna? Arbetarepartiet socialdemokraterna och Arbetarepartiet kommunisterna brukar vi se på valsedlarna. Ni försöker alltså själva medvetet skapa något slags boskillnad mellan fackföreningsanslutna och tjänstemän, företagare och andra människor. Jag tycker nog att man själv bör sopa rent utanför egen dörr innan man kastar ut anklagelser mot andra. Herr Yngve Persson sade att han ville ge en honnör till centerpartiet.

Man gick ifrån detta och suddade bort klassgränserna. Tänk om herr Yngve Persson inom sitt parti kunde verka för att sudda bort dessa gränser! Jag vill här påpeka det orimliga i herr Yngve Perssons påståenden. Han gav som sagt centerpartiet en honnör. Tyvärr kan jag inte ge herr Yngve Persson en honnör för att han har hållit debatten på en anständig nivå.

Herr talman! Syftet med förevarande motion som har väckts av herr Augustsson och herr Hans Hagnell såsom huvudmotionärer är att främja jämlikhet i fråga om sociala förmåner och i andra avseenden inom arbetslivet. Motionen knyter an till en aktuell debatt som förs här i landet med ökad intensitet. Den förs inom den fackliga rörelsen, och den fick värdefulla bidrag vid den socialdemokratiska partikongressen. LO för nu fram kraven inför nästa avtalsrörelse, och förhandlingar har, som vi sett, i dagarna upptagits mellan LO och Svenska arbetsgivareföreningen efter ett förberedande kartläggningsarbete. Även inom den offentliga sektorn är problemet högaktuellt och en utveckling på gång. Redan har erinrats om de bekanta siffrorna 31 respektive 21 procent. De uttrycker skillnaden på den privata arbetsmarknaden mellan företagens sociala kostnader för tjänstemän och deras kostnader för arbetare, nämligen 31 respektive 21,4 procent. Den totalt dominerande delen av skillnaden mellan dessa siffror, 9,6 procent, beror på ITP och dess pensionsförmåner. Det har nyligen skett en kartläggning av de sociala kostnaderna för företagen genom Arbetsgivareföreningens försorg. Jag antar att resultaten är kända av kammarens ledamöter. Men det gäller här inte bara dessa procentsatser, utan det är också fråga om anställningsformer, och månadslönen är ett annat aktuellt inslag 0. s. v. Det är motiverat att vid ett tillfälle som detta fråga hur denna situation har uppkommit. Här har fackliga prioriteringar, historiska motiv, gamla värderingar 0. d. spelat in. Det sägs ofta att tjänstemannarörelsen haft en annan prioritering av trygghetsfrågorna än de kollektivanställdas fackliga organisationer. Herr Wallmark har betonat den synpunkten i sin reservation. Detta kan delvis vara riktigt. Men det är också be fogat att säga att arbetsgivarna har visat större preferens för att ge tjänstemannagrupperna bättre sociala förmåner. Detta har en historisk bakgrund. Tjänstemännen utgjorde tidigare en mindre grupp. De hade en särskild förtroendeställning eller betraktades åtminstone av arbetsgivarna mera som förtroendeanställda än de kollektivanställda. Det kostade inte heller så mycket på den tiden när tjänstemännen utgjorde en liten grupp. Herr Yngve Persson har i sitt anförande penetrerat vissa av remissorganens yttranden i detta fall, och det ligger mycken sanning i hans kritik. Men hur som helst med det som har varit. Det råder ett annat läge i dag, och de historiska och traditionella motiven får anses ha spelat ut sin roll. De kan inte tillmätas avgörande roll mot behovet att i dag reformera och avlägsna omotiverade skillnader i de sociala förmånerna i arbetslivet. även SACO, som i övrigt har skrivit ett yttrande som man kan göra starka invändningar emot, erkänner att de markanta skillnader som finns mellan arbetare och tjänstemän i de allmänna anställningsvillkoren knappast är relevanta på dagens arbetsmarknad. Det är en levande realitet i vårt arbetsliv i dag att stora grupper anställda finner dessa olikheter omotiverade, orättvisa och odemokratiska. Därför ser man med stor tillfredsställelse att dessa problem angrips med ökad skärpa. Det är helt i linje med de växande kraven på ökad jämlikhet över huvud taget i vårt samhälle, kraven på ökat inflytande i företag och produktionsprocess. Denna utveckling är inte ny, men den har tagit ökad fart under senare tid. Det kommer att ta en viss tid att lösa dessa problem. LO:s andre ordförande, Kurt Nordgren, talade för någon månad sedan om en sexårsperiod som skulle behövas för att avveckla de sociala olikheterna inom företagen. Arne Geijer har i dagarna uttalat sig för en kortare tidrymd utan att särskilt precisera den. Han har sagt att det är önskvärt att nedbringa perioden till kanske två—tre —fyra år. Statsminister Olof Palme talade i går vid Statsanställdas förbunds kongress om ”ett och annat år” för den statliga sektorns vidkommande. Någon exakt tidtabell kan inte anges, men uppenbart är att otåligheten växer bland de främst berörda. Den detta är också fråga om en avvägning vid fördelningen av kontantlön och sociala förmåner, som de förhandlande parterna får ta hänsyn till vid sin totala bedömning. Alldeles självklart är att utjämningen inte kommer gratis. Den får bekostas med våra gemensamma resurser och av produktionslivet. Men det är ett socialt och ekonomiskt mål som det är värt att satsa snabbt på i vårt samhälle.

Utskottet har helhjärtat ställt sig bakom motionernas syften. Vi understryker att jämlikhetskravet skall hävdas och att det får prägla hela arbetsmarknaden, i lönepolitik, sociala förmåner, hygien, integritet och övriga frågor som är relevanta och att man konsekvent genomför de sociala villkoren utan särbehandling av någon grupp. Liksom parterna själva betonar utskottet att man i första hand bör söka lösningen på detta genom fria förhandlingar och inte genom tvingande lagstiftning. Vi har noterat att LO avstyrker den i motionerna begärda offentliga utredningen med hänsyn till de förhandlingar som inletts med Arbetsgivareföreningen, Utskottet har respekterat denna hållning. Vi har ansett det olämpligt att mot LO:s avstyrkande begära att Kungl. Maj:t skulle tillsätta en offentlig utredning för den privata sektorn. Men LO upprepar också sina bekanta ord att om förhandlingarna inte lyckas så är LO beredd att gå till statsmakterna med en framstöt om lagstiftning. Utskottet noterar detta och finner det vara en 1ogisk tågordning. I kraft av detta har vi avstyrkt motionskravet om den offentliga utredningen. Inom den offentliga sektorn är förhållandena mera utvecklade än på den privata, och jämlikheten mellan arbetare och tjänstemän har där kommit längre i anställningsvillkor och avtal. Här är också en lovande process i gång som översiktligt beskrivs i utlåtandet. Detta gäller såväl staten som kommunerna och landstingen. En intressant nyhet har inträffat sedan 1965 års anställningsutredning i höstas lämnade sitt betänkande. Ett första resultat därav är att 8 000 arbetare skall överföras till tjänstemannaställning den 1 juli i år. Men av ännu större räckvidd är vad statsrådet Bertil Löfberg nyligen meddelade, när han bebådade en översyn av statstjänstemannalagen med syftet att införa ett enhetligt löntagarbegrepp för de anställda i förvaltning och affärsverk. Oberoende av lönesättning och andra villkor siktar man till att skapa likformiga betingelser för tryggheten och rätten till arbete o.s.v. Detta bör ge nya förutsättningar för jämlikheten i det avseende motionen siktar till. Vi har med intresse noterat hur statsminister Olof Palme i går underströk att den av statsrådet Löfberg bebådade utredningen kommer att arbeta snabbt för att skapa en enhetlig anställningsform för alla statsanställda. Statsministern erinrade om att det behövs vissa lagändringar som skall utredas, och det är ju självklart. Han sade att den dubb la anställningsformen arbetare och tjänstemän skulle kunna gå till historien redan om ”ett eller annat år”. Vi har nyss hört hur herr Axel Kristiansson har kritiserat denna tidsbestämning, som visserligen är vag men som siktar till en relativt snabb reform som skulle beröra mer än en tredjedels miljon anställda.

I detta sammanhang tar utskottet också upp frågan om statsföretagen. Anställningsvillkoren inom dessa är i vissa avseenden anpassade till vad som gäller på den privata arbetsmarknaden, och det är ju inte onaturligt i de fall då man arbetar i direkt konkurrens med privata företag eller över huvud taget konkurrerar på den öppna marknaden. Utskottet förutsätter emellertid att också de statliga bolagen skall kunna anslutas till de pågående strävanden som jag här refererat till. Vi säger att ”en prövning borde ske i vad mån och i vilka former det kan vara möjligt att för de statliga bolagen skapa ett system enligt likartade principer som gäller för den planerade utredningen beträffande statsverksamheten i övrigt”. Vi förutsätter med andra ord att det även i de statliga bolagen skall kunna genomföras ett enhetligt löntagarbegrepp. Man kan väl utgå från att ett sådant också kommer att utvecklas inom kommuner och landsting, även om utskottet på den punkten inte velat rekommendera motionärernas recept att nu lagstifta och utöva ekonomiska påtryckningar. Vi tror att andra och friare medel både kan och bör användas och att kommuner och landsting har vilja att själva handla i den riktning som är aktuell inom arbetslivet. De har redan kommit mycket långt, och vi har ingen anledning att misströsta om reformviljan. Herr Wallmark säger att utskottet egentligen har avvisat motionsyrkandet. Ja, vi har avstyrkt dess tre att-satser, därför att de var opraktiska att arbeta med och gick, som jag redan sagt, delvis tvärtemot den främsta berörda fackliga organisationen, nämligen LO, i utredningskravet. Men viktigare än så är att vi helhjärtat har uttalat vår positiva inställning till huvudsyftet. Vi säger uttryckligen ifrån att den önskade utvecklingen bör ske inom hela arbetsmarknaden, såväl den privata som den offentliga. Detta är viktigt också för att behålla rörligheten mellan de olika sektorerna i arbetslivet och underlätta valfrihet och övergång för den enskilde beträffande anställning och arbetsplats. Processen bör omfatta samtliga anställningsförhållanden. Herr Axel Kristianssons särskilda yttrande synes mig slå in öppna dörrar. Han påpekar att dessa frågor inte bör lösas isolerat inom en sektor på arbetsmarknaden utan att man skall anlägga ett helhetsgrepp. Vi har från utskottets sida verkligen försökt att anlägga ett sådant helhetsgrepp, försökt att sätta in frågan i hela dess sammanhang. Vi betonar vikten av en parallell utveckling inom den offentliga sektorn och på den privata arbetsmarknaden. Gärna ser vi att staten kan ligga en hästlängd före, men de faktiska behoven är i själva verket störst inom det privata arbetslivet; där finns den största eftersläpningen. Näringslivets resurser bör vara avgörande, säger herr Axel Kristiansson, och han förefaller tvekande och vill avvakta utredningar. Jag anser att det är en onödig pessimism han här utvecklat. En sådan övergripande utredning som han tycks ha i tankarna skulle kunna försena en utveckling som är på gång. Det verkar som om även Svenska arbetsgivareföreningen är mer optimistisk än herr Axel Kristiansson, genom att den redan gått in i förhandlingar med LO. Herr Wallmark och hans partivänner har reserverat sig med en skrivning som man får tolka som uttryck för en principiell ovilja att följa de vägar motionen och utskottet föreslår. Herr Wallmark visar inte någon särskild sympati för de strävanden motionen uttrycker, och han hänvisar till de fackliga organisationernas fria val och rätt att själva prioritera, Han hävdar att det är en fråga om värderingar och att man inte kan lösa dem genom lagstiftning och i politiska sammanhang. Jag tycker att detta är ett alltför negativt sätt att resonera. Det ser bort från den väsentliga insats som statsmakterna kan göra för att främja denna utveckling. Jag kan erinra om att riksdagen i år har fattat beslut om 40 timmars arbetsvecka. Det är ett mycket väsentligt steg för att främja en utjämning i arbetslivet. Jag erinrar också om den utredning om pensionsåldern som diskuterades häromdagen och som skall igångsättas. Dessa frågor kan på liknande sätt hänföras till sådana områden där statsmakterna mycket aktivt kan bidraga — för att inte tala om mycket annat i lagstiftningen.

Det förhållandet att Arbetsgivareföreningen gått i förhandlingar med LO kan också tolkas på detta positiva sätt. Vi har från utskottets sida betonat den fria förhandlingens betydelse och att vi bör avvakta om inte denna kan leda fram till målet. I annat fall får vi ta upp debatten från nya utgångspunkter. Jag noterar med tillfredsställelse att två borgerliga partiers företrädare står bakom utskottets hemställan, folkpar tiets och centerpartiets ledamöter. De moderata har ställt sig ensamma vid sidan av dessa strävanden. Med glädje konstaterar jag också att huvudmotionären i denna kammare, herr Helge Karlsson, står bakom utskottets hemställan liksom herr Yngve Persson. Den senare har nu deklarerat att han varit något tveksam, att han hade tänkt sig att det kanske skulle vara lämpligare med en enda övergripande utredning för hela arbetsmarknaden. Det är tilltalande att han avstod från att hävda den meningen. Jag tror att det skulle ha varit opraktiskt och att man skulle riskerat att försena den utveckling som nu är i full fart. Genom såväl herr Helge Karlssons som herr Yngve Perssons ställningstagande kan man anse att utskottet väl har lyckats bejaka motionens huvudsyfte. Det förhållandet att riksdagens stora majoritet — jag vill till och med säga överväldigande majoritet — ställer sig bakom utskottets yttrande är en utomordentligt väsentlig och glädjande politisk händelse.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

Herr talman! Herr Möller säger att jag slår in öppna dörrar med mitt särskilda yttrande, därför att alla dessa frågor har diskuterats i utskottet. Det är fel, herr Möller! Dessa aspekter har över huvud taget inte diskuterats i utskottet, i varje fall inte när jag har varit närvarande — och jag tror att jag har suttit där under hela behandlingen av detta ärende. Man har gått förbi dem, och jag anser att det är ett fel. Man har inte velat se problematiken i hela dess vidd. Jag kan väl föreställa mig att detta är en fråga på ganska kort sikt om man begränsar sig till att se detta som en fråga om en utjämning, som så att säga är vägd i pengar och har befunnits kosta ungefär tio procent av lönen. Det är i stort sett ett års kostnadsökning på lönesidan för företagen. Det måste väl vara tämligen likgiltigt för företagen om man betalar detta i form av ökad trygghet — pension, semester etc. — eller i form av lön. Men det gäller ju för den anställde att göra avvägningen här. Herr Yngve Möller må vara lika underkunnig som jag, sannolikt mer, om att allt detta inkräktar på löneutrymmet. även om man skulle kunna lyckas med denna utjämning vad gäller de sociala förmånerna, har han det stora problemkomplexet kvar — den totala utjämningen. Det må vara hur glädjande som helst att riksdagen i denna fråga i huvudsak står bakom uttalandet — jag vill också betyga att det är glädjande — men jag vill samtidigt ha sagt att man inte skall dra för stora slutsatser av detta, ty det skapar i och för sig inte större förutsättningar än som annars skulle vara för handen. Man kan nämligen inte lagstifta om förutsättningarna, man kan inte lyfta sig själv i håret. Herr talman! Det var emellertid inte detta som föranledde mig att begära ordet. Jag ville närmast göra några reflexioner till vad herr Möller sade med anledning av herr Palmes uttalande. Jag har ingen anledning att vara ledsen över herr Palmes optimism. Men jag vill ändå säga att dessa olika tidsmått som angivits gör hela denna debatt mer förvirrad än den annars skulle vara. Det vore kanske lika bra att han inte gjorde några uttalanden alls. Herr Möller frågade vad som är anledningarna till dessa skillnader som finns och svarade själv att de är i huvudsak historiska. Då vill jag ha en närmare definition på vad han menar med historisk. Är det ett eller kanske tre år före Palme? Eller skall man gå längre tillbaka i tiden, kanske till den tid då vi hade en borgerlig regim i detta land? Om han anser det senare, varför har man inte då rättat till dessa förhållanden tidigare? Man har ju haft precis samma instrument tidigare som man har nu; det är ingen som helst skillnad. Vad man skulle ha kunnat göra under denna tid är att se till att inte spänningarna blivit så stora som de är. Det är detta som socialdemokraterna har förbisett. Intresset verkar trots allt, herr Möller, något nymornat.

Herr talman! Min polemik mot herr Axel Kristianssons särskilda yttrande gällde vad han skriver på sidan 10, att det är väsentligt att man inte ser den offentliga sektorn isolerad från den övriga arbetsmarknaden. Jag anser att detta är att slå in en öppen dörr. Vi har inte sett den offentliga sektorn på det viset utan tvärtom mycket markant påpekat, vilket framgår av sista stycket på sidan 6, att vi önskar att viljan till likvärdig behandling av alla anställda skall genomsyra hela arbetsmarknaden. Jag försökte sätta in den offentliga sektorn i ett totalsammanhang. När herr Kristiansson berör kostnadsfrågan slår han också in en öppen dörr. Varje reform av denna karaktär kostar pengar, resurser, som vi måste så att säga arbeta fram. Jag har inte hört att herr Kristiansson och hans parti har haft någon som helst ruelse när det gällt att slå fast t.ex. kravet på lägre pensionsålder, även om detta innebär en reform av miljardformat. Det är uppenbart var pengarna skall tas för reformerna — från produktionen och arbetslivet. När jag nämnde de historiska orsakerna var det just med tanke på att arbetsgivarna tidigare uppfattade tjänstemännen mera som en förtroendegrupp och gav dem sociala och ekonomiska favörer. Detta kostade inte heller så mycket eftersom det gällde en mindre Srupp: Man kan väl också säga att de fackliga organisationerna tidigare hade ett annat sätt att närma sig dessa frågor. Jag tror emellertid att detta tillhör historien, och att vi nu upplever en ny epok inom det sociala reformarbetet inom arbetslivet.

Herr talman! Herr Wallmark ansåg att jag befann mig i affekt, när jag var uppe och talade förut. Då vill jag rent allmänt säga att jag är medveten om att jag råkar i affekt ibland i debatter. Det är kanske naturligt att så blir fallet i just denna fråga, som jag finner ovanligt tråkig. Men jag vill varna herr Wallmark för att spinna för mycket på mina affekter. Det är nästan aldrig jag befinner mig i verklig affekt — det är min debattstil som det är fråga om. Som herr Wallmark kanske märkte, var vi de bästa vänner när jag gick ner ur talarstolen. Det här var inte så affektbetonat. Sedan trodde någon, det var visst herr Wallmark, att detta var det första valtalet. Det är mycket riktigt att jag tog in detta i bilden. Men jag skulle önska en valrörelse där jag klart kunde säga ifrån att detta är riksdagens enhälliga inställning i frågan. Då kunde vi föra bort den ur valrörelsen. Men kan vi inte få enhällighet, då tycker jag den saken skall klarläggas i valrörelsen. Jag är nämligen, som jag sade i mitt första anförande, övertygad om att denna fråga är vårt största samhällsproblem för närvarande. Det gäller inte minst när vi går över till den mänskliga problematiken, som exponerades så tydligt i de vilda strejkerna i vintras. Av den varan kommer vi att få mycket i framtiden, om vi inte tar itu med dessa saker. Det var inget ”hon dansade en sommar” bara — det kommer igen på löpande band och mera markerat om vi inte löser dessa frågor. Vidare säger herr Wallmark att motionen avstyrkts av utskottet, och då finns inget skäl till ett uttalande av det slag som utskottet menar att riksdagen skall göra. Jag förstår inte den reflexionen, ty utskottet ser i det pågående arbetet hopp om lösning, och då vill man fösa på och göra klart vad som är riksdagens hållning. Det måste vara logiskt och inte inkonsekvent. Sedan tog herr Wallmark upp den penningmässiga skillnaden för de olika grupperna. Då vill jag bara för sammanhangets skull konstatera att vi talar om en procentuell skillnad. På den privata arbetsmarknaden gäller det 10—11 procents skillnad i kostnad mellan arbetare och tjänstemän räknat på respektive kollektivs löner. I praktiken betyder det att en tjänsteman i det privata näringslivet har sociala förmåner värda 5 kronor per timme, medan LO-kollektivets folk har sociala förmåner värda 2:45, alltså inte fullt hälften. Man kan alltså säga att skillnaden är 100 procent! Men herr Wallmark smet helt förbi de andra kollektiven i sammanhanget. Jag skulle tro att de statsanställda akademiskt utbildade tjänstemännen i genomsnitt har någonting över 55 000 kronor i dag i kontant årslön. Deras sociala förmåner är värda nästan exakt 40 procent på utgående lön. Det betyder att akademikern i statstjänst varje år får ut sociala förmåner värda 20 000—25 000 kronor i genomsnitt. De arbetande i industrin får ut 4 000—24 500 kronor och tjänstemännen 8 000—39 000 kronor. Sedan kommer SACO och talar om 24 procents lönehöjning, som slår igenom med 40 procent. Man sysslar med astronomi, när vi håller på nere på markplanet med lönepolitiken. Men detta var en parentes i sammanhanget. Det måste emellertid också nämnas. Herr Wallmark säger — och jag har inte antecknat fel — att han inte har någonting emot att alla anställda behandlas lika. Fattas bara! Fattas bara! Men, herr Wallmark, det är ju ljusårs avstånd mellan ett sådant konstaterande och utskottets förslag till uttalande, vilket går ut på att vi skall ta ställning och säga att det nuvarande tillståndet är felaktigt. Min kritik mot moderata samlingspartiet i detta sammanhang är befogad. Dess ställning är negativ. Man vill såvitt jag förstår ingenting göra. Jag beklagar att jag måste säga det till herr Wallmark som jag — det säger jag utan att vilja stryka honom medhårs på något sätt; det behövs inte, han klarar sig nog — har haft de mest angenäma lönepolitiska debatter med i annat sammanhang. Men det är så där. Vi sitter fast i våra fållor litet till mans, och det kostar på att bryta sig loss. Herr Wallmark säger att det inte finns någon anledning att göra politiska ställningstaganden när det gäller lönemarknaden. Han glömmer då alldeles bort att om han motarbetar att riksdagen tar ställning, så gör han ett politiskt ställningstagande i en central samhällsfråga. Herr Wallmark har hållit många anföranden i denna kammare i små detaljfrågor, t.ex. om man för ett visst ändamål skall anslå 275 miljoner kronor eller 275 300 000 kronor, och han har talat varmt för sin sak. Men i denna jättefråga vill han vara neutral och inte göra politik, fastän han borde upptäcka att alla som är gynnade gör stor politik av detta. Man hotar till och med att göra det i valrörelsen. Herr talman! Det har sagts bl.a. av herr Möller, men jag vill bara rekapitulera: Vad gäller detta? Det gäller rättvisa. Det gäller trygghet. Det gäller produktionslivets effektivitet och ve och väl. Det gäller hur man skall fördela arbetskraften inom ett företag. Det gäller att komma åt den militära hierarkin inom företagen. Det är fråga om samarbetet på arbetsplatsen, om trivsel, om ansvar, om anställningsvillkor som herr Möller erinrade om. Bland annat kommer månadslönefrågan in i bilden. Det är i högsta grad en fråga om att skapa ett förhållande på svensk arbetsmarknad vilket befordrar känslan för samhällsmoral och demokrati i vid mening. Det berör över huvud taget nästan alla människor i vårt samhälle i deras dagliga gärning. Det har, herr talman, antytts att LO skulle ha varit negativ och inte så intresserad av de sociala förmånerna. Jag har bemött detta påstående i debatter tidigare, men det dyker upp gång på gång. Sanningen är att LO gjort hårdare ansträngningar än vad TCO och SACO någonsin gjort, men det har slu tat med nederlag på förhandlingsplanet, och därför har vi fått gå till riksdagen. Och sedan är herr Axel Andersson — fastän han naturligtvis inte sade det direkt — förvånad över det nära samarbetet mellan LO-rörelsen och det socialdemokratiska partiet. Vi är realistiska nog att säga att vi går till statsmakterna när vi inte kan klara det anständiga reformbehovet på annat sätt. Nej, det är i LO den stora kampen förts. Det har som herr Möller antydde varit ytterst såpat och strömlinjeformat för de andra grupperna, för att de förhandlat med sig själva hela tiden. Vi får förhandla med andra, med de gynnade. Herr Wallmark noterar att utskottet har anfört att parterna själva bör göra en avvägning. Men utskottet för en annan diskussion, nämligen att man bör sträva mot enhetlighet. Den avvägning man talar om i utskottet avser vilken nivå enhetligheten skall ligga på när det gäller de allmänna anställningsvillkoren i förhållande till kontantlönen, vilket är en helt annan sak. Herr Wallmark ansåg inte att staten eller riksdagen ens skulle blanda sig i arbetsvillkoren inom den statliga sektorn utan att samma villkor skulle gälla som på den privata arbetsmarknaden. Men varför är inte herr Wallmarks inställning densamma i alla andra sammanhang när det gäller statliga företag? Där reser moderata samlingspartiet helt andra och mer kvalificerade krav på insyn, inflytande o. s. v. Men just i en privilegieoch klassfråga som denna anser man att riksdagen skall iaktta ett slags enfaldig neutralitet. Jag säger på fullt allvar, herr Wallmark, att det hade varit högst angenämt — herr Möller var också inne på det — om moderata samlingspartiet klart och entydigt hade slutit upp kring utskottets förslag. Nu agerar ni som om det gällde att säkra positionen som konservatismens otvetydiga utpost i fortsättningen. Ni kommer att ha lika ont av det som folkpartiet en gång hade när det gällde ATP. Jag försäkrar att de som tvekar på denna punkt inte vet vad som pågår inom svensk arbetsmarknad. Vi möter de missförhållanden som råder inom arbetslivet i dag, och det finns ingen människa som vill stiga upp och försvara dem. Problemet är bara hur vi skall tackla och lösa dem. Herr Wallmark säger sig ha respekt för arbetsmarknadens parter och anser att de skall lösa frågan. Trots den blomma jag gav till företagarvärlden med anledning av dess färska attityder har jag inte alls samma förtroende för den svenska arbetsmarknadens parter i den här frågan som jag har i många andra avseenden. Det är närmast genant att vi med våra ekonomiska och sociala resurser har konserverat detta omöjliga system. Det är bristande initiativkraft litet här och var på den punkten. Det finns emellertid ingen anledning att, som herr Wallmark gjorde, säga att vi bör överlåta till arbetsmarknadens parter att lösa denna fråga. Jag har tidigare erinrat om att 80— 85 procent av våra inkomster kommer från lön för arbete och tjänster. Är det riktigt att låta en liten grupp oerhört maktägande människor avgöra hur dessa enorma resurser skall fördelas och göra skattepolitik och allt annat till nästan ingenting i sammanhanget? Eller skall vi ha moral och samvete — föra en politik här i riksdagen? Jag är övertygad om att den kommande enkammarriksdagen tar upp denna fråga, om den inte löses dessförinnan. Herr Axel Andersson påstår att jag tänker lika mycket på politik som på själva sakfrågan i detta fall. Om herr Andersson har fått den känslan efter alla mina, jag förstår tröttande, inlägg i denna fråga i riksdagen, måste jag beklaga min bristande förmåga till pedagogik och upplysning. Jag upprepar, herr Andersson, att ingenting skulle vara mig angenämare än att gå härifrån i dag och kunna rapportera att riksdagen är fullständigt ense i denna fråga. Nu har herr Andersson, å folkpartiets väg nar, såvitt jag förstår, lämnat en deklaration som synes otvetydig, nämligen att man är ense med utskottet i denna fråga. Jag har inte påstått att så inte skulle vara fallet, men jag efterlyse mera engagemang och entusiasm från folkpartiet i frågan. Det kunde jag inte spåra i herr Anderssons anförande. Hans anförande den 13 maj i år, som ju inte ligger så långt tillbaka i tiden, innehåller heller ingen realism eller ens en klar iakttagelseförmåga när det gäller situationen på lönemarknaden. Han säger bl.a. följande: ”Alla menar vi väl att allt arbete skall hedras, vare sig den som arbetar är lastbilschaufför eller någonting annat.” Det är klart att allt arbete skall hedras, men på vilket sätt?

Är detta herr Anderssons sociala samvete i fråga om svensk arbetsmarknad? Jag vill säga att det är ett oinitierat resonemang, och i sämsta fall avsett att inbilla folk att vi har det ganska skönt på den svenska arbetsmarknaden. Det kan inte en ombudsman inom fackföreningsrörelsen tycka. Sedan säger herr Andersson polemiskt att jag var tveksam beträffande reservationen men inte beträffande folkpartiets hållning. Jag var tveksam om formen, och det tycker jag inte är något nederlag att erkänna. Som reservant brottas man ständigt med sådana problem och man avger särskilda yttranden. Jag var alltså tveksam om formen men inte om sakfrågan. På den punkten kanske herr Möller har missförstått mig litet. Jag menade inte att riksdagen på något sätt skulle ha hindrat exempelvis LO och SAF att förhandla — tvärtom. Vad jag menade var att riksdagen och regeringen borde göra sig förtrogna med problemen och vara redo till både samordningsåtgärder och åtgärder i påskyndande syfte om så skulle behövas. Herr Andersson yttrade och jag vill, herr talman, trots att det kan synas onödigt faktiskt följa upp det här — att mitt, som han vill mena, misstänkliggörande av folkpartiet var oanständigt. För att klara ut detta vill jag säga att jag uppfattat herr Anderssons besked som ett besked från folkpartiet att man kommer att gå ut och slåss för denna sak, försvara riksdagens ställningstagande och inte fiska röster i denna fråga genom tvetydig lamentation och inställsamhet till gynnade grupper. Så har jag alltså uppfattat herr Anderssons anförande och då är vi överens. Jag väntar bara att herr Wallmark kommer att lämna samma deklaration som herr Andersson gjort. Sedan säger herr Andersson att socialdemokraterna genom att kalla sig arbetarparti konserverar klassgränserna. Jag har alltid uppfattat sådana funderingar som någon sorts bakgårdsdebatt i svensk politik. Herr Andersson, som ju till skillnad från mig vill uppträda med sådan stringens och moralisk höghet, föll av pinnen riktigt ordentligt i det ögonblicket. Jag förstår inte annat än att vi måste ha ett namn för ett parti, och vår grundläggande sociala aspekt är att alla som kan arbeta skall arbeta. Om vi kallar somliga för arbetare och tjänstemän och andra för företagare, så har vi ingen gemensam nämnare. Den enda gemensamma nämnaren, herr talman, har folkpartiet lagt beslag på, och det är verkligen pretentiöst i överkant att kalla ett parti för folkpartiet, när det omsluter en mycket liten del av svenska folket. Vi är inte så pretentiösa, när vi kallar oss arbetarparti. egentligen vill skall jag försöka klara ut, ty det är nog ett litet missförstånd på gång här. Vad motionärerna önskar är att regeringen snabbt och konkret skall vidta åtgärder för att åstadkomma ökad jämlikhet. Man har inte sagt i motionerna att någon omfattande statlig utredning skall tillsättas; man har bara hemställt om konkreta och snabba åtgärder. När det gäller LO är vi helt överens med motionärerna i grund och botten, ty motionerna utesluter inte den åtgärd jag nämnde. Slutligen, herr talman, vill jag än en gång understryka — fastän jag sagt det två gånger redan — att det väsentliga är att vi vore ense i dessa frågor. När jag gav centerpartiet en blomma var det framför allt därför att jag har märkt hur genomtänkt, kunnigt och sakligt man argumenterar. Det är en bättre form av demokrati än att vägra att ge ett öppet erkännande. Och, herr Wallmark, jag kommer att bli glad när moderata samlingspartiet ger ett sådant besked att vi kan säga detsamma om er!

Herr talman! Jag skall försöka fatta mig kort. Herr Möller säger att jag tycks ha en principiell motvilja mot att gå motionärernas och utskottets väg. I och för sig har jag deklarerat vår målsättning genom en reservation. Det måste bero på ett missförstånd eller ouppmärksamhet från herr Möllers sida när han inte fattat vad jag sade, nämligen att jag — och jag sade också att jag tror mig tala å mitt partis vägnar — inte har någonting emot likartade anställningsförhållanden för alla anställda i företagen. Detta är ett klart och entydigt besked; och det borde egentligen räcka att jag säger det till Yngve Persson också, så kunde jag sluta mitt inlägg här. Vad vi inte gillar, det har jag inte stuckit under stol med, är att gå den väg som motionerna andas och som utskottet antyder, nämligen lagstiftningsvägen. Jag har sagt att detta är en avtalsfråga. Det rör sig om 9 å 10 procent, motsvarande ett års löneökningar. Herr Yngve Persson talar om SACO och astronomi. Jag vill påpeka att astronomin är en tämligen exakt vetenskap, så att när Yngve Persson här talar om ljusår tror jag inte han vet vad ett ljusår är. Annars skulle han näppeligen använda det begreppet när det gäller en skillnad på 10 procent. Men det var en parentes. Det är alltså i och för sig inga problem — om herr Yngve Persson har LO-medlemmarnas = helhjärtade stöd bakom sig, räcker det att under 3 å 4 år avstå från en kontantlönehöjning på 2 procent om året, så har vi klarat upp hela frågan. LO-gruppen har därmed fått ITP-förmåner och sänkt pensionsålder till 65 år. Men herrarna har ju aldrig någonsin tagit upp detta i en förhandling! Det är ju inte sanningen som herr Yngve Persson står och berättar här i kammaren. Jag anser att detta inte är en fråga som vi skall debattera inom de politiska instanserna, utan de avtalsslutande parterna skall klara upp den. Menar man verkligen allvar med att man skulle lagstifta om anställningsvillkoren, även om lagstiftningen skulle vara dispositiv? Jag tror inte det är möjligt. Utskottet inser också detta. Arne Geijer har hotat att gå lagstiftningsvägen. Jag skulle bra gärna vilja se det lagförslag som skulle förbjuda en arbetstagarorganisation att ställa de krav dess medlemmar har om hur de skall ta ut sin del av kakan. Det är inte fråga om att vi skulle motsätta oss likartade anställningsvillkor. Eftersom herr Yngve Persson och kanske även andra kommer att använda detta i valrörelsen, vill jag klart dekla rera att vi inte har någonting emot — tvärtom — att alla anställda får samma allmänna anställningsvillkor. Men vi överlåter åt de anställdas egna organisationer att ta ställning till hur de skall ta ut dessa förbättrade förmåner. Jag kan inte ge klarare besked än jag här har gjort. Herr Palme har berörts ett par gånger i denna diskussion. Han lär ha stått i någon talarstol i går och sagt att man skall klara av denna utjämning på ett eller två år. Jag skulle vilja veta: Är det partiordföranden som talar eller är det den främste representanten för staten som arbetsgivare som talar? Detta kan nämligen tolkas på olika sätt, och det bör rimligtvis vara på det senare sättet, eftersom han avger ett löfte och detta löfte alltid måste komma från den som skall betala kalaset.

Kostnaderna måste bäras av den gemensamma produktivitetsförbättringen.

Herr talman! Det är alldeles uppenbart att hjärnorna inte fungerar på samma sätt därför att man råkar heta Yngve. Hjärnan hos herr Yngve Möller och hjärnan hos herr Yngve Persson arbetar inte på samma sätt. När herr Yngve Möller redogjorde för arbetet i utskottet, uttryckte han sin glädje över att utskottet bortsett från representanterna från moderata samlingspartiet helhjärtat hade ställt sig bakom förslaget — för säkerhets skull använde han ordet ”helhjärtat” två gånger. Men när herr Yngve Perssons hjärna hade arbetat, stod han i talarstolen och sade i sitt första anförande att folkpartisterna visserligen — det kom liksom på sladden — anslutit sig till förslaget men att han innerst inne trodde att de ändå inte menade att stödja det förslag som de hade tillstyrkt. Det var detta, herr Yngve Persson, som var oanständigt. Det var lika oanständigt som om jag hade sagt åt herr Yngve Persson: ”Du har skrivit under detta papper, men jag tror inte att du står för det utan att du när det kommer till kritan inte vill vara med och betala det hela.” Jag tyckte nog att herr Yngve Persson hade en mycket egendomlig tolkning av vad jag sade här i debatten i onsdags. För den som läser protokollet rätt måste det framgå att detta innebar ett beklagande av att vi inte kommit därhän att allt arbete betraktades som lika hedervärt och eftersträvansvärt som det man kommit fram till på andra håll. Jag sade att det många gånger är papporna och mammorna som ligger bakom. ”Grannens pojke har tagit studenten, och då måste min pojke också ta studenten och fortsätta att studera”, brukar det heta. Det finns — kanske framför allt här i Sverige — en föräldraambition som driver fram det här, och det beklagar jag. Men man måste ta sakerna för vad de är och inte handla efter vad man önskar att de vore. Hade det resonerats på samma sätt som beträffande lastbilschauffören så hade vi inte haft någon utbildningsexplosion på det akademiska området, utan då hade vi haft en betydligt lugnare utveckling. Herr Yngve Persson sade att hans sätt att debattera inte berodde på affekt, utan att det var hans vanliga debattstil. Jag har hyst en from önskan om att herr Yngve Persson skulle byta debattstil, så att han inte gör sig skyldig till sådana beskyllningar som han kastade fram mot folkpartiet. Visserligen har herr Persson inte bett om ursäkt, men när han nu tagit tillbaka vad han sagt är jag ändå nöjd.

Herr talman! Varje svensk medborgare, som är valbar i politiskt eller fackligt sammanhang, måste också ha möjlighet att åtaga sig och utöva det uppdrag eller den tjänst som vederbörande har blivit vald till. Så är tyvärr dock inte fallet i dag, eftersom många medborgare av ovidkommande skäl hindras från att åtaga sig fackliga, kommunala eller andra politiska uppdrag. Många problem möter i dag den som vill åtaga sig fackligt, kommunalt eller annat politiskt arbete. Det måste enligt min mening anses såsom bristande jämlikhet och som en kränkning av det allmänna rättsmedvetandet, att vissa medborgargrupper lättare än andra kan erhålla erforderlig ledighet för utövandet av de nyssnämnda förtroendeuppdragen. Ingen borde förmenas rätten att deltaga i det demokratiska arbetslivet och dess funktioner utan försämrade anställningsoch befordringsförhållanden. Herr talman! Naturligtvis kan mycket åstadkommas genom förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter, men utvecklingen belyser de stora svårigheter som tyvärr föreligger. I en sådan situation har vi framlagt den nu aktuella motionen, där vi begär en utredning under medverkan av företrädare för arbetsmarknadens organisationer och syf tande till att utarbeta förslag för att underlätta för anställda att deltaga i fackligt, kommunalt och annat politiskt arbete. Motionen har av allmänna beredningsutskottet remitterats till flera instanser. Arbetsgivareföreningen och Landsorganisationen avstyrker motionen, medan alla tjänstemannaorganisationer tillstyrker den. Det är alldeles särskilt intressant att studera vad vår kanske största tjänstemannaorganisation säger i denna fråga.

Vi har från vårt partis sida inte kunnat finna oss i enbart en s.k. välvillig behandling, som i och för sig inte löser problematiken. Det är orsaken till vår reservation. Vi känner väl till att en särskild utredningsman har tillsatts av statsrådet Löfberg men tror att det skulle vara av stort värde om denna enmansutredning kunde utvidgas och anser det angeläget att den kan bedrivas under medverkan av berörda intresseorganisationer, d.v.s. arbetsmarknadens parter. Vi kräver således i motionen och i föreliggande reservation att denna enmansutredning omändras till en utredning i vilken också representanter för arbetsmarknadens organisationer får ingå. Herr talman! Så här i vårsolens glans och inför kammarens enorma resfeber tänker jag inte tala längre utan slutar med att yrka bifall till föreliggande reservation.
Herr talman! Utskottet har ju bejakat motionens syfte — att underlätta för anställda att delta i fackligt, kommunalt och politiskt arbete — och finner motionärernas förslag väl värt att genomföra. Skälet till att vi inte har ansett det vara behövligt att explicit tillstyrka motionen är att motionsyrkandet är på väg att tillgodoses genom pågående utredningsarbete. Nyligen har på den privata arbetsmarknaden Landsorganisationen och Arbetsgivareföreningen träffat en uppgörelse som reglerar de fackliga förtroendemännens ställning i företagen. På det statliga området har statsrådet Löfberg nyligen tillsatt generaldirektör Gustav Vahlberg som enmansutredare för att pröva frågor angående ledighet m.m. för anställda inom den statliga förvaltningen som i egenskap av fackliga förtroendemän fullgör uppdrag inom personalorganisation. Vi räknar med att de frågor som motionärerna aktualiserar skall komma att behandlas av utredningsmannen och förutsätter att det skall ske i positiv anda. Något förlegat synes det vara att statstjänstemannalagen och kommunaltjänstemannalagen för närvarande förbjuder träffande av avtal om rätt till annan ledighet än semester. Man kan väl säga att detta är en något för snäv formulering av lagstiftningen, som det bör vara angeläget att justera. Vi förutsätter att generaldirektör Vahlberg skall ta upp dessa frågor. Under sådana förhållanden skulle det se litet underligt ut, när en utredningsman redan har tillsatts av statsrådet Löfberg, om vi skulle åtminstone indirekt underkänna hans handlande genom att förorda en ny typ av utredning. Vi får väl ändå räkna med att herr Vahlberg skall finna det angeläget att ta del av de fackliga intresseorganisationernas synpunkter och samarbeta med de fackliga organisationerna på ett sådant sätt att resultatet kan bli till allas bästa och motionens syfte därmed tillgodoses. Jag yrkar, herr talman, bifall till utskottets utlåtande.
Herr talman! Det finns inte någon större anledning för mig att polemisera mot herr Möller. Han uttalar ett positivt intresse för att denna fråga skall komma till sin lösning. Jag har emellertid inte kunnat frångå min uppfattning i detta hänseende, vilket beror på att just tjänstemannagrupperna i vårt samhälle är de som för närvarande brottas med de kanske största problemen här i dag. Detta framgår också av att TCO, Statstjänstemännens riksförbund, Sveriges akademikers centralorganisation och Sveriges arbetsledareförbund tillstyrker motionen i fråga, när de inte själva mäktar sköta hela utredningsarbetet. Därför är de positiva till tanken, vilket gör att vi alltjämt vidhåller att enmansutredningen bör vidgas med deltagande jämväl från arbetsmarknadens organisationer.

Herr talman! Herr Åkerlund har frågat mig om jag vill redogöra för de principer som regeringen tillämpar i fråga om dispenser enligt affärstidslagens 2 8. Jag vill svara följande. Enligt den bestämmelse i affärstidslagen som herr Åkerlund syftar på skall vederbörande kommunala organ — om det för särskilt fall är påkallat med hänsyn till allmänhetens intresse — medge affärstid utöver den vanliga, som enligt lagen är mellan kl. 8.00 och kl. 20.00 på vardagar. Vid bedömning av frågan om sådan dispens bör ges har man att utgå från de allmänna överväganden som gjordes när lagförslaget lades fram. Som framgår av 1966 års proposition rådde då delade meningar om huruvida affärstidsregleringen borde bibehållas. Föredraganden fann att ett omedelbart slopande av denna reglering skulle medföra olägenheter av skilda slag för bl.a. de affärsanställda och vissa affärsinnehavare. Däremot ansågs tillräckliga skäl föreligga för att ersätta den förut gällande butiksstängningslagen med en friare reglering. Denna innebar en inte oväsentlig liberalisering i förhållande till vad som förut gällde. Den vanliga affärstiden under vardagarna utsträcktes och möjligheter att vidga det s.k. kiosksortimentet infördes. Den nya lagstiftningen gavs begränsad giltighetstid, nämligen fem år. Vid utgången av denna tid skulle man på nytt pröva frågan om affärstidsregleringen skulle slopas helt. Erfarenheterna av den friare regleringen och den utveckling som väntades ske inom ramen för denna borde då ge bättre vägledning för prövningen. Av propositionen framgår vidare, att man vid lagens utformning beaktade det nära samband som råder mellan å ena sidan den vanliga affärstidens längd och förläggning och å andra sidan behovet av undantag och dispenser. Affärstiden kunde i och för sig sträckas ut så långt att undantag och dispenser blev i det närmaste obehövliga. Därmed skulle man komma mycket nära ett helt oreglerat tillstånd. Ett sådan steg var föredraganden inte beredd att förorda. Affärstiden fick emellertid inte bestämmas så snävt att man med hänsyn till konsumenternas intressen tvingades göra ett avsevärt antal undantag och medge dispenser i mycket vidsträckt omfattning. Den uppfattning föredraganden sålunda gett till känna föranledde inte någon erinran från riksdagens sida. Av det sagda framgår dels att affärstidslagens utformning bör ses som en kompromiss mellan bl.a. konsumenternas och de affärsanställdas intressen, dels att man vid lagens tillkomst räknade med att endast ett någorlunda rimligt antal dispenser skulle behöva medges. Regeringen har vid lagtillämpningen beaktat dessa omständigheter. Det innebär att regeringen intagit en restriktiv ståndpunkt vid bedömningen av frågor om tillstånd att hålla öppet på tid utöver vanlig affärstid, särskilt på sönoch helgdagar. Interpellanten hävdar att i en rad uppmärksammade besvärsfall regeringen antingen lämnat tillstånd till öppethållande, sedan kommunal instans vägrat sådant, eller avslagit ansökan om tillstånd när kommunal instans medgivit öppethållande. Regeringen har bara i ett enda av de över 100 besvärsärenden som hittills avgjorts av Kungl. Maj:t ändrat kommunbeslut, varigenom tillstånd till öppethållande vägrats. I det fallet ansågs det av speciella skäl motiverat att medge fortsatt öppethållande under en längre övergångstid än vanligt. Däremot har regeringen i regel gått emot såväl kommun som länsstyrelse i fall där tillstånd lämnats. Detta är ett uttryck för den restriktiva syn på behovet av söndagsöppet som regeringen har enligt vad jag nyss nämnde. Herr Åkerlund har också anfört att såväl kommunerna som de dispenssökande svävar i ovisshet om hur dispensfrågan bedöms, därför att Kungl. Maj:t inte lämnat motiveringar till besluten. Jag anser att motiveringar inte behövs, eftersom regeringens ståndpunkt i frågan är fullt klar och tydligt framgår av propositionen om affärstidslagen och av Kungl. Maj:ts därpå grundade praxis. Det torde enligt min uppfattning inte för närvarande finnas behov av förlängt öppethållande under sönoch helgdagar i den utsträckning som t.ex. kommunerna i Stockholmsområdet ansett sig kunna medge. I de få fall där Kungl. Maj:t inte undanröjt lämnade tillstånd har alldeles speciella skäl förelegat. Det har bl.a. gällt öppethållande en enstaka eller ett begränsat antal söndagar. I några fall i Stockholm har Konsum fått hålla öppet eftersom privata butiker på platsen i fråga erhållit tillstånd som inte överklagats. En annan bedömning skulle i dessa fall inte varit rimlig från konkurrenssynpunkt. Med det sagda vill jag inte förneka att det vid tillämpningen av affärstidsla gen hos de kommunala och statliga myndigheterna uppstått vissa tolkningsoch avvägningsproblem, särskilt vad angår dispensfrågan. Det bör emellertid understrykas att denna fråga numera nästan uteslutande hänför sig till Stockholmsområdet. Det är givet att konsumenterna i stora delar av Stockholm tycker att det är bra att butikerna håller öppet på söndagarna. Om man ser denna fråga enbart från konsumentsynpunkt skulle vi inte ha någon affärstidslag alls. Men nu har vi denna lag, som gäller till utgången av 1971. Frågan om vi därefter har behov av en affärstidsreglering och dess utformning utreds förutsättningslöst av 1970 års affärstidskommitté.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Lange för svaret. Presentationen av de allmänna överväganden som ligger bakom affärstidslagens tillkomst och dispensreglernas tillämpning kan jag för min del godta. Statsrådet framhåller emellertid särskilt att affärstiden inte fick bestämmas så snävt att man skulle tvingas göra ett avsevärt antal undantag och medge dispenser. Men av all erfarenhet att döma är det inte den frågeställningen som är aktuell. Det förefaller snarast vara så att statsrådet hyllar uppfattningen att affärstidslagen blivit så vid att statsrådet känner ett tvång att vägra dispenser, där sådana redan blivit givna. Det är också det som min interpellation gäller, och jag frågar också vilka motiv statsrådet har att anföra för sin inställning i det avseendet. Där lämnade emellertid svaret mig och andra intresserade enligt min uppfattning ganska oupplysta. Regeringen är restriktiv, säger statsrådet, på grund av en kompromiss som innefattar en avvägning mellan vad konsumenterna önskar och vad de anställda önskar. Däremot är ju frågan om hur företagarna ställer sig i sam manhanget inte i varje fall vad jag kunnat finna — berörd i svaret, och det är ändå de som anhåller om dispenser. Det gör ju inte konsumenterna, utan det är företagen som — givetvis på basis av vad de tror eller efter undersökningar har funnit vara konsumenternas önskemål och intressen — anhåller om dispenser. Detta är för min del nu en fråga till statsrådet om inställningen gentemot företagarna. I svaret lämnas en redogörelse för antalet dispenser. Statsrådets syn på detta antal finner jag på sitt sätt belysande. Vid lagens tillkomst räknade man med, som det står i svaret, att ”endast ett någorlunda rimligt antal dispenser skulle behöva medges”. Men hur många som ligger i uttrycket ett ”rimligt antal dispenser” är en fråga som skönsmässigt måste besvaras. När statsrådet nu presenterar uppgifter om antalet avgjorda besvärsärenden. ger det naturligtvis en belysning av situationen. Det sägs att över 100 besvärsärenden är avgjorda. I ett enda fall har regeringen medgivit öppethållande när kommun har vägrat. Något annat fall av medgivande om Öppethållande efter föregående kommunvägran finns tydligen inte, men något ytterligare fall med föregående länsstyrelsevägran skulle möjligen kunna finnas. Åtminstone läser jag ut detta ur texten i interpellationssvaret. Vad betyder nu uttrycket ”regeringen i regel gått emot”, som det sägs i svaret? Det betyder väl egentligen att regeringen har sagt nej till alla så när som några få, eller hur? Är inte innebörden i svaret att regeringen har sagt nej till alla önskemål om dispenser? Efter det att jag har fått detta svar bör eventuella dispenssökande ha kommit till klarhet. Men när jag framställde denna interpellation rådde det otvivelaktigt ovisshet, eftersom åtskilliga har frågat om jag kunde hjälpa till att försöka nå klarhet på denna punkt. När jag nu frågar om motiveringen svarar statsrådet att någon sådan inte behövs, eftersom praxis är klar. Svaret blir nej, vad som än anförs såsom argument från den sökande. Möjligen har undantag kunnat ske för något företag. Men det är väl inte något riktigt argument i sakfrågan att bara framhålla att regeringen har sagt nej till ett 100-tal sökande. Det är väl i varje fall inte något objektivt argument byggt på någon föregående undersökning eller liknande. Ja, det är inte mycket mer för min del att tillägga. Härmed är ju klargjort att det inte finns någonting annat, utan att svaret blir nej. Men sedan verkar det onekligen — statsrådet må förlåta mig om jag säger det — mot slutet i interpellationssvaret som om statsrådet ångrar sig litet grand. Statsrådet säger där att det har uppstått ”vissa tolkningsoch avvägningsproblem” för dem som skall avgöra affärstidslagens tillämpning. Om i 100 fall kommunoch länsstyrelseinstanser har haft en mening och statsrådet alltså har haft en helt annan, måste det ändå rimligen betyda att det är riktigt som statsrådet säger, nämligen att det nog har varit tolkningsoch avvägningsproblem. I slutet av interpellationssvaret sägs också att Stockholmsområdet är det enda område, i vilket denna fråga är aktuell. Det tror jag inte är alldeles riktigt, herr statsråd. Jag kan gå med på att Lidingö räknas till Stockholmsområdet, men att Uppsala och Eskilstuna skall räknas dit är väl inte alldeles säkert. Från dessa städer har jag exempel på ansökningar om dispenser. På sitt sätt har jag fått ett klart besked om att en negativ inställning råder. Så i det hänseendet är alltid någonting vunnet. Jag ber att få tacka för svaret.

Herr talman! Till herr Åkerlund vill jag först säga att jag delar hans uppfattning att antalet 100 besvärsärenden inte säger mycket om tolkningen av affärstidslagen och de undantag från denna lag som Kungl. Maj:t ansett sig kunna medge. Man skall dock inte heller därav utläsa vad jag tyckte mig förstå att herr Brundin menade, nämligen att en långt driven restriktivitet tilllämpas, eftersom bara ett enda ärende har bifallits mot en kommun, vilken i detta fall hade avslagit ansökan. Man bör, ärade kammarledamöter, hålla i minnet vad jag pekade på i mitt svar till herr Åkerlund, nämligen att detta framför allt är ett Stockholmsproblem och egentligen ingenting annat. Herr Åkerlund vill bestrida det. Jag vill säga till herr Åkerlund att jag inte kan erinra mig att jag haft ett enda fall från exempelvis Karlstad. Däremot har jag noga undersökt hur förhållandena gestaltar sig i Stockholmsområdet, jämfört med Malmö och Göteborg. Vi har också inhämtat uppgifter från Norrköping, Hälsingborg, Linköping och Örebro. I dessa orter finns det bara något enstaka fall av öppethållande. Jag bortser då kanske från något tillfälligt öppethållande av en möbelfirma som har en utställning och i samband därmed också vill marknadsföra sina varor. Emellertid är det inte så att alla fall avslagits i Stockholm. Det vet herrarna ganska väl, om ni tänker igenom det själva. I själva verket har tillstånd lämnats i ett 40—50-tal fall vilka inte varit föremål för Kungl. Maj:ts prövning. För egen del har jag svårt att inse att konsumentbehovet i Stockholmsområdet är så helt annorlunda än i Göteborg, Malmö, Norrköping, Linköping, Hälsingborg, Örebro och förmodligen också Karlstad; jag har inga färska uppgifter om det men nämner det för att det åberopades av herr Åkerlund. Detta gör att vi har uppenbara tolkningssvårigheter, det kan jag ge herrar Brundin och Åkerlund rätt i. Varför? Jo, för att praxis växlar mellan kommunerna. Stockholms kommun och en tid länsstyrelsen i Stockholms län har följt en mycket frikostigare praxis än den som tillämpats i de av mig nämnda exemplen. Då är det givetvis svårt att säga vad affärstidslagen betyder. Jag har inte haft någon möjlighet att minska antalet butiker som redan har tillstånd för öppethållande utöver vad affärstidslagen medger, ty inga besvär har inkommit. I varje fall har inte besvären inkommit i tid för att kunna prövas av mig. Därför har jag haft ett visst behov att visa att det räcker mer än väl med den praxis som hittills tillämpats, och förmodligen har det varit alltför mycket öppethållande i Stockholmsområdet i jämförelse med vad som tillämpas på andra orter. Så till vida har den praxis som vi tillämpat i departementet ändå haft ett visst inflytande på länsstyrelsen. Jag har kunnat finna att länsstyrelsen skärpt sin bedömning och i flera kon kreta fall, där man tidigare torde ha varit böjd att medge öppethållande, har man avslagit en sådan begäran. Också med ledning av dessa erfarenheter har jag ansett det rätt obehövligt att i någon särskild ordning motivera varje enskilt Kungl. Maj:ts beslut. Men jag upprepar — vilket jag tror är det väsentliga — att man bör hålla i minnet att det är en Stockholmsfråga som vi här diskuterar. Det är riktigt att praxis är olika, därför att andra kommuner och andra länsstyrelser har tolkat lagen på ett betydligt mera restriktivt sätt än man gjort i Stockholm. Jag har försökt åstadkomma en enligt min uppfattning någorlunda rimlig tolkning genom att i fortsättningen vara ganska restriktiv vid bedömningen av besvärsärendena. Det är, herr talman, allt jag önskar säga.

Herr talman! Det är bra att statsrådet medger att vissa tolkningssvårigheter föreligger vad gäller tillämpningen av dessa bestämmelser. Statsrådet åberopar också att praxis växlar mellan kommuner och tydligen även länsstyrelser. Om detta är konstaterat kan jag inte förstå annat än att det enda förhållande som så att säga skulle kunna hjälpa till att få en tolkning till stånd är att det blir ett nej från regeringens sida, d.v.s. att regeringen visar just denna restriktivitet. Däremot finns ingenting att falla tillbaka på när det gäller hur man skall förfara vid undersökningar för att få veta om konsumenterna backar upp ett önskemål om öppethållande. Om det finns ett någorlunda objektivt kriterium för företagaren, så skulle han ju enligt lagen kunna gå vidare. Han anhåller om förlängt öppethållande, får sin ansökan tillstyrkt av kommunen och kanske godkänd av länsstyrelsen, men när han så kommer till Kungl. Maj:t får han direkt avslag, fastän han gjort allt vad han kunnat, kanske lagt ner pengar på undersökningar m.m. Jag har sådana exempel som jag kan anföra här. Statsrådet nämnde också att statsrådet gjort undersökningar på olika håll i landet. Mina exempel är från Eskilstuna och Uppsala. På en plats har man gjort en ordentlig utredning för att få utrönt om det fanns förutsättningar, utifrån vad lagen föreskriver, att få kartlagt konsumenternas önskemål i detta hänseende. Så får man ett svar, som är så välgjort som det rimligen kan vara, men det visar sig så småningom att inte heller det godtas. På den punkten anser jag att förhållandena är litet otillfredsställande. Sedan är det ytterligare en sak jag vill nämna. Som herr Brundin påpekade gäller frågan inte bara Konsum kontra enskilda butiker; det kan också vara konkurrens mellan två privata butiker, där den ena får hålla öppet och den andra inte. I Stockholmsområdet har vi haft ett fall som statsrådet säkert känner till, där av två stora konkurrerande firmor söder om Stockholm den ena fick fortsätta sin verksamhet och den andra, som har drivit verksamhet av samma slag, fick order att stänga. Detta har uppmärksammats i tidningarna, och man har frågat sig vad motiveringen kunnat vara till att ett företag som en gång tillåtits att driva rörelsen och ha öppet på även icke gängse affärstid, plötsligt bara får en tillsägelse att slå igen butiken. Det är ett exempel på hur statsmakterna med stöd av denna lagstiftning tillfogar skada och rubbar konkurrensförhållandena. Här gällde det ett företag som redan hade verksamheten i gång. Det har väckt en hel del uppmärksamhet, och att man efterlyst motiveringarna känner även statsrådet till.